Fru talman! Nu ska vi debattera vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige. Man kan också säga: Den här debatten handlar om riksinternatens avskaffande. Då är det väldigt viktigt att tala om vikten av en jämlik skola.Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället. Det är i skolan som alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas i livet. OECD visar också att de skolsystem som har högst kunskapsresultat är de som är mest jämlika. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt utan också smart.Resultaten i den svenska skolan sjunker, men det är inte bara resultaten som sjunker. Sverige har också tappat den tidigare tätpositionen vad gäller en likvärdig skola - ojämlikheten i den svenska skolan ökar.I dag löper en elev med föräldrar med högst en grundskoleutbildning mer än åtta gånger så stor risk att inte blir behörig till gymnasiet jämfört med en elev med minst en högskoleutbildad förälder. Detta är inte acceptabelt. Den svenska skolan ska vara en jämlik skola där varje elev ges förutsättningar att lyckas oavsett vilka ens föräldrar är.Den proposition som statsrådet Aida Hadzialic och vår samarbetsregering har lagt fram för riksdagen är ett steg mot att göra den svenska skolan mer likvärdig. Den handlar i grunden om att vi ska ha ett jämlikt utbildningssystem där alla elever ska ha möjlighet att välja alla skolor. Det ska inte vara ekonomiska faktorer som avgör om en elev får tillträde till en skola eller inte. Det är med andra ord hög tid att slopa elevavgifterna på riksinternaten.Till bilden hör också att riksinternaten har spelat ut sin roll. När systemet med riksinternatskolor infördes i början av 70-talet motiverades det med ett växande internationellt samarbete och en expanderande biståndsverksamhet som förväntades leda till en ökad efterfrågan på elevhemsplatser. Men utlandssvenskar lämnar inte längre sina barn på internat - de tar dem med sig.Med detta förslag kommer det inte längre att vara möjligt för de här skolorna att ta ut elevavgifter för utbildning. Det ska inte heller vara möjligt för dem att få både statliga och kommunala bidrag. Och regeringen kommer inte att utse några nya riksinternat.

En av skolorna har varnat för konsekvenserna, medan en annan har sagt att detta inte kommer att vara ett ekonomiskt problem. Vi kommer att följa frågan noga.Fru talman! För att skapa en mer jämlik skola behöver fler saker göras. Vi vill stötta skolor med tuffast förutsättningar, investera i tidiga insatser och avskaffa läx-RUT, bland annat. Alla barn, inte bara de med köpstarka föräldrar, ska ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan.I och med regeringens förslag om riksinternaten tas ett steg mot en mer jämlik skola.

Fru talman! Det vi debatterar i dag är en del av de villkor som råder för riksinternaten. Det är ett betänkande som ska ses som ett första steg i fråga om att skapa villkor och förutsättningar så att alla ska kunna gå på de här skolorna och inte bara rikemansbarn.Som bekant finns det i dag tre riksinternatskolor i Sverige: Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Det är skolor som kom till för att ge utlandssvenskars barn möjlighet att gå i och bo på en skola i Sverige.Den senaste statistiken, som även återges i dagens betänkande, ger vid handen att endast 22 procent av de elever som går i dessa skolor har föräldrarna utomlands. Av totalt 854 elever är det 185 som har föräldrar utomlands. Den siffran har varit ganska konstant de senaste åren.Fru talman! Enligt nuvarande regelverk kan regeringen besluta att ge en skola särställning som riksinternat. Men i och med de förändringar som föreslås och som finns i dagens betänkande ska regeringens möjlighet att besluta att en internatskola ska få ställning som riksinternat tas bort. Det tycker vi är bra. Det är helt enkelt inte befogat att ha vissa skolor som ges ett särskilt privilegium som riksinternat.Vi kan gå till avgifterna. En vanlig gymnasieskola där alla ungdomar kan gå finansieras genom den kommunala skolpengen - lika mycket för alla elever. Men riksinternaten tar in pengar på flera olika sätt. Det sker genom olika förordningar. Det finns en förordning om statsbidrag för riksinternat, en om kostnader för utlandssvenska elevers skolgång och en annan om internationell gymnasieutbildning i dessa skolor.Det är en djungel av olika regelverk som reglerar den här verksamheten. Nu ska det bli ett enhetligt system som är överblickbart så att alla vet vad det är som gäller. Det tycker vi är bra.Samtidigt som vissa skolor har fått ersättning av staten för eleverna har de krävt hemkommunerna på lika mycket ersättning. Detta är inte acceptabelt. Det regleras i dagens betänkande. Har man fått statsbidrag för en elev kan man inte kräva hemkommunen på ersättning. Det är ännu en bra förändring.Ytterligare en förändring som föreslås här är att man stoppar avgifterna. Den svenska skolan ska vara avgiftsfri, men i och med att regeringen i dag har möjlighet att reglera villkoren för dessa skolor har det funnits möjlighet till avgifter. I och med detta stoppas även den möjligheten.Ett av de absolut största problemen i de här skolorna är avgifterna som tas ut till riksinternaten, alltså boendet. Det handlar om stora belopp. Innan jag kom hit ringde jag till Lundsberg, som är en av skolorna. Årsavgiften är - hör och häpna - en kvarts miljon kronor per år och elev. En kvarts miljon kronor per år och elev! Tänk er - vem kan gå på dessa skolor?Det är viktigt, fru talman, att dessa förhållanden ändras så att dessa skolor inte fortsätter att vara skolor för väldigt välbeställda. Skolor i detta land ska vara öppna för alla elever.

Fru talman! Ingen kan ha missat de senaste årens skandaler kring de riksinternat vi har i Sverige. Redan 2011 kom rapporter om sexuellt våld. Det kom rapporter och larm om att elever hade misshandlat varandra på skolan. Det kom rapporter om att det hade vuxit fram en kultur på dessa skolor som är oacceptabel för alla oss som står upp för en skola för alla.Dessa skolor som är överklasskolor, skolor som dels får dubbla bidrag och som också tar ut avgifter, är skolor som vi inte anser hör till det moderna samhället. Detta är skolor som i sin utformning snarare påminner om medeltida strukturer.Hösten 2011 fick som sagt Skolinspektionen dessa larmsignaler. Vad hände efter det? Tyvärr kan vi säga att den förra regeringen med Jan Björklund i spetsen lät detta fortgå. Man tog inte dessa larm på allvar. Man dröjde väldigt länge innan man gjorde någonting.Vänsterpartiet har från början krävt att de dubbla ersättningarna ska avslutas. Vi har krävt att Lundsberg, som har stått i fokus, omedelbart ska stängas. Vi har krävt att riksinternatens ställning som den är i dag ska upphävas.Det är därför glädjande att se att regeringen lägger fram ett förslag där man tar Vänsterpartiets åsikter i beaktande. Det är glädjande att se att man nu från de flesta partiers håll vill välja en annan väg och att vi har en samsyn i denna fråga.Vad säger då Sverigedemokraterna, partiet som står på det vanliga folkets sida? Jag kan citera från Svenska Dagbladet, där Stefan Jakobsson från Sverigedemokraterna säger: "Det skulle vara synd att ta bort skolverksamhet som fungerat väl förutom några få skandaler. "Man har också skrivit en reservation, en motion, där man skriver att detta kommer att leda till att segregationen ökar. Då undrar jag bara vad man menar med det. Sverigedemokraterna, som ofta påstår sig vara partiet som står på det vanliga folkets sida och som står upp för alla barn som har det svårt och tufft i skolan, visar återigen sitt rätta ansikte. Sverigedemokraterna är alltså inte bara ett rasistiskt parti utan också ett extremt borgerligt parti.Vänsterpartiet ställer sig positivt till förslaget. Vi ser inga som helst behov av att dessa riksinternat ska fortsätta. Det finns i dag en mängd skolor i Sverige som erbjuder elevhemsboenden, både på större och på mindre orter, inom gymnasieskolans alla nationella program. Vissa av dessa skolor tar redan i dag emot utlandssvenska elever. Detta kommer alltså inte att vara några som helst problem.

Fru talman! Låt mig börja med att svara Daniel Riazat, som påstår att ingenting gjordes under Alliansens regeringsperiod. Den proposition som nu hanteras är framtagen av Jan Björklund under Alliansens regeringsperiod. Annars hade den inte varit framme vid det här tillfället. När man påstår från denna talarstol att en regering blundar för något som pågår, då tycker jag att man måste ha mer på fötterna än så.Fru talman! Bakgrunden till detta är att Sverige blir alltmer internationaliserat. Människor kommer till vårt land för att söka skydd, för att söka sig en framtid, för att söka jobb, för att starta företag. Andra lämnar vårt land, en del för att söka lyckan, skapa företag eller jobba någon annanstans, ibland på kort sikt och ibland på lång sikt, kanske för evigt.Man jobbar några år på kontoret i Peking, några år i Hamburg, några år i Lund, Ludvika och Luleå för att sedan återvända till New York och sedan komma tillbaka till Göteborg. Så ser alltmer av det svenska näringslivet ut, och allt fler människor rör sig över gränserna. Detta är väldigt bra. Både de som kommer hit och de som lämnar landet bidrar till att Sverige blir mer intressant, mer dynamiskt och mer mångfasetterat.Fru talman! För att möta svenskar som tillfälligt jobbade utomlands startades ett system på 70-talet som innebar att tre riksinternat fick särskilda villkor. Dels fick man särskilda statliga bidrag, dels fick man undantag när det gällde avgiftsfriheten i undervisningen.Man trodde att det internationella utbytet skulle innebära att fler föräldrar tillfälligt åkte i väg och lämnade sina barn hemma. En del gör det fortfarande av praktiska skäl. Av säkerhetsskäl lämnar man barnen hemma på internatskolor, men det är ganska få. Som tidigare har sagts i den här debatten rör det sig om knappt 200 personer per år som bor på dessa internat.Vi har också fått en utveckling där fler internat är beredda och har möjlighet att ta emot barn som skiljs från sina föräldrar när dessa jobbar utomlands.

Mellan friskolor och kommunala skolor ska det vara så lika möjligheter som möjligt, och det gäller rimligen också dessa skolor.Fru talman! Det är också i bred enighet som de här stegen tas. Det finns ett undantag, och det är Sverigedemokraterna. Jag tycker att det är intressant att Sverigedemokraterna reserverar sig, och jag tycker att det är intressant att de reserverar sig mot bakgrund av att detta skulle öka segregationen. Jag tycker att det är intressant, men jag förstår inte argumentationen.Jag hoppades att Stefan Jakobsson i ett tidigare inlägg skulle reda ut detta för mig.

Men det är intressant att Sverigedemokraterna försöker lyfta fram den aspekten. Om man vill minska segregationen i svensk skola är jag gärna med på det, men jag har svårt att se hur bibehållandet av riksinternatens särskilda villkor skulle bidra till att minska segregationen.De särskilda reglerna och regleringarna för tre riksinternatskolor avvecklas nu. I stället får vi ett tydligt system där enhetlighet gäller för skolornas ersättning oavsett vilken skola eleven väljer, oavsett på vilken skola eleven väljer att bo på internat. Det är samma ersättningssystem och samma regler för avgifter. Det är fullt rimligt.Kanske vi därmed kan säga, fru talman, att vi nu tar ytterligare ett steg i internationaliseringen. 70-talspolitiken pekade ut tre riksinternat och gav dem särskilda villkor. Man trodde att undervisning av barn vars föräldrar var i utrikestjänst, till exempel i biståndsverksamhet eller annan statlig tjänst, behövde särskilda villkor. Nu har globaliseringen slagit igenom i stort. Det blir vanligare att folk jobbar en period utomlands i statens tjänst, i biståndsverksamhet och på företagens kontor runt om i världen. Därmed är det också rimligt att eleverna som väljer att inte följa med föräldrarna utan stannar kvar i Sverige medan föräldrarna jobbar utomlands möts av samma villkor oavsett vilken skola detta sker i.

Jag menar inte att allt detta är Alliansens fel. Jag menar inte heller att man inte har gjort någonting över huvud taget. Däremot menar jag att man agerade för sent. Den överenskommelse som finns här och som kommer att gå igenom i kammaren i dag är bra, och jag uttryckte det också från talarstolen.Men vi vet att det har kommit signaler om problem på dessa skolor tidigare. Det är allmänt känt att sådana strukturer tenderar att byggas upp på överklasskolor som till exempel Lundsberg.I början var allt positivt. Jag älskade mitt jobb. Jag har alltid velat jobba med ungdomar, och jag är själv en ungdomligt sinnad person som gillar till exempel musik och kläder. Jag har lätt för att kommunicera med ungdomar på deras nivå. Men snart kom oroväckande signaler om att allt inte stod rätt till. Flera av flickorna kände oro för yngre bröder som också bodde på elevhemmet. En flicka berättade att hennes lillebror hade väckts mitt i natten av äldre elever som hade rusat in på rummet. De krävde att få veta var han hade sitt bälte, för att därefter misshandla honom. Flickan kände ett oerhört obehag och försökte ta upp problemen med skolans ledning, men hon fick alltid till svar att det redan hade tagits om hand.Med tanke på att riksinternaten har varit en skolform som har fått tillståndet från regeringen är det därmed Skolinspektionen, som ligger under riksdagen och regeringen, som haft ett ansvar. Därmed menar jag att Jan Björklund när han var utbildningsminister skulle ha tagit frågan på större allvar och agerat tidigare. Signalerna kom för ett antal år sedan när ni satt vid makten.
Fru talman! Jag ska ärligt talat säga att jag har lite svårt att bestämma mig för hur jag ska hantera detta. Jag ser rätt ofta i svenska skolor att det förekommer mobbning. Jag ser tyvärr alltför ofta signaler i svenska skolor att det förekommer sexuella trakasserier. Ibland sker det i samband med internatverksamhet, ibland sker det i samband med toalettbesök på rasten och ibland sker det i lektionsrum. Jag tycker att det är lika oroväckande och lika fruktansvärt när och var det än sker. För mig spelar det ingen roll om det sker på ett riksinternat eller på en grundskola i Kristianstad. Det är lika illa vilket som. Därför införde alliansregeringen en skolinspektion och gav den tuffa verktyg för att bekämpa problemen. Därför skärpte alliansregeringen skollagstiftningen, och därför stöttade alliansregeringen utbyggnaden av elevvårdsteam på skolorna. Därför gjordes en lång rad insatser för att bekämpa problemen, men det är säkert inte nog. Problemen förekommer fortfarande, och det gör mig mycket bekymrad. Jag tycker att man ska undvika att göra detta till något enskilt som händer på riksinternatskolor. Det är illa när det händer där, men det är lika illa när det händer på andra skolor. Det finns en skollagstiftning, en skolinspektion och resurser till elevvårdsteam som gör att problemen kan bekämpas på alla skolor. För den form av skolor vi talar om i dag var det alliansregeringen och Jan Björklund som tog fram det nya regelverket som kammaren nu ska besluta om. Jag är glad att vi kan göra det i ganska stor enighet. Jag tycker dock inte, fru talman, att man ska göra detta till en fråga om att det är särskilt illa på just dessa skolor. Mobbning och sexuella trakasserier är oacceptabla oavsett var de sker.
Fru talman! Vad Christer Nylander just sa kan vi alla hålla med om. Det är lika illa oavsett var sexuella trakasserier förekommer. Därför är det ett sätt för Christer Nylander att försöka komma bort från det jag försökte tala om, det vill säga vad regeringen egentligen gjorde under åren. Jag menar inte att dessa problem är värre om de sker på internatskolor. Tvärtom! Precis som Christer Nylander menar jag att det är lika illa. Jag vill ännu en gång återge vad en elev som har gått på skolan har berättat. Han sa att hans första tanke när han såg allt var att Ondskan - ni har alla sett filmen - finns på riktigt. Den systematiska pennalismen är densamma som i Ondskan . Jag vet inte hur många elever som du, Christer Nylander, har hört säga dessa ord på någon annan skola runt om i landet. Jag har aldrig hört talas om detta. Jag vet inte hur ofta du har hört talas om systematiska sexuella trakasserier på olika skolor. Det finns skolor som har problem med sexuella trakasserier och mobbning. Men dessa systematiska strukturer med pennalism, sexuella trakasserier och så vidare är något som finns särskilt på riksinternaten jämfört med en stor majoritet av övriga skolor. När regeringen Reinfeldt och Jan Björklund såg signalerna tidigare under mandatperioden skulle de ha tagit tag i dem. De uttalanden jag tog upp var från 2005-2006. År 2006, när ni kom till makten, hade ni kunnat ta tag i frågan på en gång, vilket ni inte gjorde. Jag är glad att ni har gjort det i dag, och jag är glad att vi är överens och har en samsyn. Men den regering som satt vid makten under den period när det var som värst bör ta på sig ansvaret.
Fru talman! Vi fick en ny alliansregering i oktober 2006. Det är möjligt att man kan belasta regeringen för vad som hände 2006, 2005 eller när boken och filmen Ondskan utspelar sig i en riksdagsdebatt, men det är att ta lite för lätt på de problem som finns på dessa skolor och på många andra skolor. Vi ska undvika att relativisera den typen av angrepp. Den som utsätts för mobbning känner sig lika illa till mods, mår lika illa, oavsett om det sker i en kommunal skola, en friskola eller en riksinternatskola. Därmed anser jag att debatten är avslutad för min del.

Fru talman! Jag är glad, Christer Nylander, att vi är ense om de förändringar som föreslås i betänkandet, alltifrån inga avgifter, att mandatet för regeringen att besluta om riktlinjer för riksinternat tas bort till frågan om de dubbla avgifterna. Det är glädjande att sju partier i Sveriges riksdag är eniga. Det är positivt. Ni hade åtta år på er, Christer Nylander. Den tidigare regeringen kunde ha gjort dessa förändringar tidigare. Nu görs de under den rödgröna regeringen. Det är helt riktigt att det fanns direktiv och att en utredning gjordes under alliansregeringen, men om ni hade menat allvar på riktigt hade ni kunnat inleda dessa förändringar redan när ni kom till makten 2006-2007. Låt oss vara glada över att vi är eniga. Jag ville ta tillfället i akt och fråga om en förändring som vi inte har hunnit genomföra men som har diskuterats mycket. Jag berörde frågan i mitt anförande. Det gäller de enormt höga årsavgifterna, som varje regering så småningom måste ta ställning till vad man ska göra med. Det är avgifter på en kvarts miljon kronor per elev och år. Det vore intressant att höra hur Alliansen och Folkpartiet ställer sig till den frågan. Den tas inte upp i betänkandet, men det är en fråga som vi säkerligen kommer att återkomma till.
Fru talman! Detta skolsystem byggdes upp under 70 och 80-talen. Om jag räknar snabbt i huvudet tror jag att vi har haft makten ungefär lika länge - de rödgröna, ibland Miljöpartiet, ibland de borgerliga och Alliansen. Det är klart att vi alla skulle kunna bidra till att ändra detta system. Man kan säkert skylla allting på Folkpartiet och Alliansen om man vill det. Å andra sidan kan jag konstatera att de som verkligen drev fram de förslag som vi nu hanterar i riksdagens kammare var Folkpartiet och Alliansen. När det gäller avgiftsfrihet tycker jag att det är rimligt att den skollagstiftning vi har, om att undervisning ska vara avgiftsfri, så långt möjligt ska gälla alla skolor.
Fru talman! Jag fick inte riktigt svar på min centrala fråga hur man ställer sig till avgifter på en kvarts miljon kronor per elev och år. Om skolor har de avgifterna vet vem som helst att det inte är skolor för gemene man, att det inte är skolor för alla. Det är skolor för de välbeställda och de absoluta topparna av dem. Det är inte många människor som kan pumpa in en kvarts miljon per år i avgifter. Det här är intressant. Frågan tas som sagt inte upp i betänkandet, men den finns med i debatten. Det är viktigt för det fortsatta arbetet att veta hur Alliansen eller i detta fall Folkpartiet ser på frågan.
Fru talman! Internatavgifter är någonting som finns på många skolor, och de varierar ganska mycket. Eftersom vi inte har någon reservation eller något särskilt yttrande i betänkandet talar det väl för att den huvudinriktning som finns i betänkandet, det vill säga att regeringen ska följa utvecklingen noga, är någonting som alla allianspartier skriver under på. Det är rimligt att man följer utvecklingen och ser hur den ser ut. Vi kan också notera att det i 2010 års skollag, som Alliansen lade fram, finns en skrivning om att utbildning ska vara avgiftsfri. Jag tycker att det i grunden är väldigt klokt. Däremot får man titta på internatavgifterna. Vi ser inte bara dessa tre skolor utan också många andra skolor som erbjuder internat, för till exempel unga tjejer som vill utveckla sitt fotbollsspelande och då måste betala en viss internatavgift. Det är väldigt intressant att följa denna utveckling, inte bara för dessa tre skolor utan generellt. Jag tror att utvecklingen går mot alltmer specialiserade gymnasier och därmed ibland större geografiska avstånd från där elevens föräldrar bor till där eleven går i skolan.

Fru talman! Det är med stolthet som jag i dag presenterar denna proposition inför riksdagen. Denna proposition, där vi tar ett viktigt steg mot en mer jämlik och likvärdig skola i Sverige, innebär i sak att alla svenska skolor ska vara avgiftsfria. Inga skolor ska ha en särställning, utan vi ska jobba med ambitionen att alla skolor ska vara bra skolor och att alla skolor ska vara tillgängliga för alla elever. Det är en viktig markering, och det är ett viktigt steg framåt. När riksinternatskolorna Lundsberg, Sigtuna och Gränna fick sin särställning i början av 70-talet var det med anledning av att andelen utlandsstationerade svenskar hade ökat, biståndsverksamheten ökade och många svenskar arbetade utomlands. Då var det viktigt att tillskapa en möjlighet för dessa individer att låta sina barn utbildas hemma i Sverige. Nu har dock utvecklingen gått åt ett annat håll, där man kan se att enbart 1 procent av eleverna vid våra riksinternatskolor har föräldrar som är utlandsstationerade. Mot bakgrund av detta kan man säga att denna skolform är föråldrad och att den cementerar en ojämlikhet i svensk skola som vi inte finner önskvärd. Jag tycker att det är väldigt bra att det i kammaren finns en bred förankring kring denna fråga - att i princip alla partier förutom Sverigedemokraterna ställer sig bakom propositionen. Jag vill säga ett par ord om vilka konsekvenser propositionen kommer att få för dagens riksinternatskolor. Den första är att dessa skolor inte kommer att få ta ut elevavgifter för undervisningen, vilket de har gjort hitintills. Den andra stora och huvudsakliga förändringen är att de särskilda bidrag som hittills har lämnats till riksinternatskolorna för internatverksamhet och som extra bidrag för en mer flexibel skolorganisation tas bort. Enkelt uttryckt betyder det att särarten, särställningen och särfinansieringen kommer att försvinna. Jag poängterar återigen att propositionen är viktig för att den svenska skolan ska bli mer jämlik och mer likvärdig. Jag ser med tillförsikt fram mot att vi ska kunna implementera denna reform, och jag är glad att det finns en så bred förankring kring frågan i kammaren.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation. Fru talman! Det kan tyckas att det inte är någon större förändring man gör i detta betänkande och att vi ska gå mot en mer likvärdig skola. Då man läser lite djupare i dokumenten ser man vad det i realiteten kan innebära. Då ser man att detta beslut kan leda till direkta motsatsen. Ett borttagande av det statliga stödet för utlandssvenska elever som ges möjlighet att vistas i svensk skola i Sverige när deras föräldrar arbetar utomlands kan ge en segregerande effekt. Om man tar bort det statliga stödet finns det risk att de olika läroverken kommer att ta igen på internatavgifterna vad man förlorar. Man måste helt enkelt ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellen. På något sätt måste de kompensera detta. För en av skolorna handlar det om ungefär 5,8 procent av dess totala verksamhet. Detta innebär att det är enbart familjer som har ekonomiska möjligheter som kan söka till dessa skolor. Här har nämnts avgifter på en kvarts miljon. Då får man titta på vad som ingår i detta. Det kanske ingår mat, husrum och saker som inte går att ta bort. Enbart detta är skäl nog för Sverigedemokraterna att rösta ned förslaget i detta betänkande. Samtidigt finns det andra orsaker till att man placerar sina barn i dessa riksinternatskolor. De har under många år levererat ett flertal av våra nuvarande ledare ute i verksamhet i Sverige och även utanför Sveriges gränser. Alla föräldrar måste ha rätt att ge sitt barn de möjligheter som de vill ha. Elever är alla olika och har olika ambition. Därför måste det finnas en bredd av skolor när det gäller ambitionsnivån, och de måste alla ha möjlighet att erbjuda detta likvärdigt ekonomiskt. Fru talman! Sverigedemokraterna kan se med fördel på att det finns föräldrar som väljer att arbeta utomlands under en kortare tid samt skapar sig ett internationellt kontaktnät och tar hem kunskaper till Sverige. Vi ska med alla medel uppmuntra detta beteende och underlätta för dem, oavsett vilka procentsatser och antal elever det handlar om. Det ska absolut inte vara ett hinder att man har barn. Fru talman! Vi bör även ta med aspekten att dessa skolor har en gemensam 40-årig kunskap om detta. Jag som bara har jobbat som lärare i 15 år kan inte ens förstå hur mycket kunskap som finns om att ta hand om elever med föräldrar som jobbar utomlands. Att bo och leva utan sina föräldrar under lång tid kräver en god kår kring dessa barn. Det har internatskolorna 40 års erfarenhet av. Det är viktigt att vi ger dessa barn kvalitativ tid. Många aspekter har lyfts upp här tidigare. Christer Nylander frågade om vi kunde presentera bra motargument. Jag hoppas att jag har gett ett bra svar där. Även skandaler i de här skolorna har varit på tapeten. Daniel Riazat lyfte upp att det har funnits skandaler där och att det inte finns någon annanstans. Jag välkomnar Daniel ut till de vanliga skolorna i Sverige, där jag har jobbat i 15 år och där mina kolleger jobbar dagligen. Jag kan förstå att den mediala uppmärksamheten kan göra att man, om man bara läser tidningar och aldrig besöker den riktiga verksamheten, kan tro att det är stora skandaler. Men sexuella trakasserier, mobbning och otillbörligheter mot andra elever pågår i varenda skola varje dag - tyvärr. Precis som Christer tog upp tidigare är detta, fru talman, ingenting som jag står bakom heller. Det ska aldrig vara bra, men det är inget argument för att prata om detta betänkande. Elever sitter förhoppningsvis och tittar på den här debatten - nu eller någon annan gång via internet. Då bör man tänka på vilka epitet man kastar runt sig. Det är för mig väldigt tråkigt, fru talman, att vi har personer här inne som inte kan hålla en god ton. Jag ska inte ge människor epitet och framför allt inte sätta epitet framför dem, men jag kan säga att det är pinsamt att vi inte ens kan hålla en god ton med varandra här i riksdagens talarstol. Fru talman! Jag ställer mig som sagt bakom och yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation 1.

Fru talman! Vi är här i dag för att diskutera och debattera riksinternatens särskilda ställning. Vi är inte här för att debattera vad som egentligen är goda eller dåliga skolor - tyvärr, även om det skulle vara trevligt. Vi är inte här för att diskutera om internatverksamhet är något som över huvud taget behövs, utan vi är här för att diskutera om riksinternatens särskilda ställning enligt den lagstiftning vi har haft verkligen är nödvändig. Det finns en bred enighet i kammaren om att så inte är fallet. Efter åtta år med alliansstyre har många reformer på skolområdet åtminstone startats, även om jag kan hålla med många av de föregående talarna om att man alltid i efterhand kan önska att mer hade skett, och fortare. Man vill alltid se mer resultat. Men en ny inriktning för svensk skola med fokus på kunskap, med fokus på kvalitet och med fokus på att på ett modernt sätt möta både elevers och föräldrars behov och önskemål har inletts. Där kan vi i förlängningen skapa en bättre skola för alla i Sverige. Riksinternaten har utan tvekan fyllt en viktig funktion i Sveriges historia, så som många har konstaterat. Men i dag ser verkligheten annorlunda ut. Behoven ser annorlunda ut, och utvecklingen har inte varit den vi har förväntat oss. Många skolor erbjuder riksintag i dag. De jobbar med olika former av lösningar för att se till att man lyckas lösa det behov som finns av internat. Den springande intressanta punkten och knäckfrågan blir då varför vissa skolor, utpekade av statens allsmäktiga hand, ska ha en särskild ställning kontra alla andra skolor som har riksintag och internatlösningar och som fyller en enormt viktig funktion när det gäller att möta de behov som många elever och föräldrar har. De får inte ta del av de särskilda bestämmelserna, som bara gäller de tre riksinternaten. Vi måste självfallet se till att man gör upp med den snedvridning av konkurrensen som detta innebär och att alla får agera på lika villkor. Det finns säkert de som har olika uppfattningar om riksinternaten här. Det finns säkert de som tycker att det är bra skolor, och det finns säkert de som tycker att de är dåliga. Men det är som sagt inte därför vi är här. Tidningsrubriker i alla ära - de kan agera bränsle åt vilken riktning man vill. Men tidningsrubriker är aldrig en god grund att styra svensk lag på, utan vi ska basera våra beslut på förnuft. När det gäller skolan ska vi basera dem på fokus på kunskap och kvalitet och på att möta de behov som elever och föräldrar har på ett så modernt sätt som möjligt. Vi har i dag en orimlig situation där vissa skolor som sagt får privilegier framför andra. Det är hög tid att vi gör upp med det. Jag är glad att alliansregeringen och Jan Björklund tog tag i frågan och att den nu drivs vidare av den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsammans med Miljöpartiet. Det är ett gott tecken på att svensk skola kan fortsätta att utvecklas i rätt riktning även om man byter regering.